Herr talman! Jag börjar bakifrån med Kjell Ericsson. Visst kan man få in pengar och använda dem till infrastruktur. Men som väl Kjell Ericsson har sett, har avkastningskravet på de statliga företagen ökat, och man kan ju också använda vinstmedlen till olika ändamål. Till Per Westerberg vill jag bara säga att Fortia är i ett inledningsskede och måste få arbeta på samma sätt som andra koncerner. Det gäller inte minst sekretessen.

Herr talman! Jag tycker det var synd att Per-Ola Eriksson inte tog chansen att skingra dimmorna kring det borgerliga förslag som han har gått i bräschen för i denna kammare. Det handlar alltså om utförsäljning av de stora statliga företagen i inte minst Norrbotten, vårt gemensamma hemlän. Per-Ola Eriksson hänvisar till en motion, men i den framgår i vilken takt och på vilket sätt utförsäljningen av de statliga företagen skall ske. Det finns ingen anledning att påstå att betydelsen av statliga företag minskar. Låt oss komma ihåg att i vårt län är fortfarande tre av fyra industriarbetare anställda i statliga företag. De anställda har också ett stort intresse av att få veta hur deras framtid kommer att te sig om olyckan är framme och centern får ingå i en regering efter höstens val. Vi har ett ganska klart minne av hur de borgerliga regeringarna tyvärr betedde sig på detta område. Den borgerliga regeringen med en centerpartistisk industriminister föredrog att socialisera förlusterna för de stora privatägda företagen. Är det en melodi som kommer att ljuda på nytt? De anställda i inte minst de statliga företagen har rätt att få veta, Per-Ola Eriksson, i vilken takt utförsäljningarna skall ske. Skall ni börja med att sälja ut LKAB och i så fall när? Kommer det att ske redan inom ett år? Vad händer sedan med SSAB och ASSI? Jag tycker inte att vi skall förkrympa frågan till motionsläsning. Ta nu chansen, skingra dimmorna och tala ut! På vilket sätt och i vilken takt skall ni sälja ut de statliga företagen och därmed tryggheten för de många industriarbetare i det län som har det besvärligast att klara sysselsättningen?

Herr talman! I proposition 1990/91:87 redovisar regeringen att man har beställt en utredning av nuvarande statens energiverk om stamnätets framtida organisation. I betänkandet energipropositionen, s. 28, skriver regeringen att man syftar till att främja en effektiv handel med el och till att skapa möjligheter för en decentraliserad elproduktion. På s. 30 och 31 i propositionen redogör regeringen för elmarknadens internationalisering och påpekar att EG kommissionen har krävt att elnätet i EG-länderna skall öppnas för överföring av el på lika ekonomiska villkor för alla, s.k. common carriage.

Herr talman! Det är viktigt att de nuvarande reglerna och taxorna för elöverföring ändras. Såsom de nu ser ut stärker de bara Vattenfalls makt och inflytande över energipolitiken. De utgör också ett av flera mycket effektiva hinder för en fungerande och öppen elmarknad. De nuvarande reglerna och taxorna är också ett allvarligt hinder för elöverföring och för bättre utnyttjande av möjligheterna för effektivare energianvändning och användning av förnybara bränslen. Det är viktigt att dessa hinder undanröjs. I USA tillämpar man redan den s.k. balansprincipen, least cost utility planning, för att energiförsörjningen skall bli så ekonomiskt gynnsam för användarna som möjligt. I Norge har den förra borgerliga regeringen Syse -- inte den kommunistiska regeringen som man skulle kunna tro efter att ha hört Hadar Cars inlägg i kammaren -- fått ett enigt storting med på att tillämpa balansprincipen i Norge. Det är viktigt att kraftbolagen, eldistributionsföretagen och åtminstone de stora elanvändarna får rätt och möjlighet att överföra el på högspänningsnätet till självkostnadspris. Det är också en viktig förutsättning för att man skall få nytta av balansprincipen. Det är även en viktig förutsättning för den elbörs som man har bestämt sig för att pröva i Norge och som också finns nämnd i regeringens proposition nr 40. Det har också föreslagits av chefen för statens energiverk, generaldirektör Rode. Jag hoppas att alla de här i kammaren som är angelägna om en fungerande marknadsekonomi också vill medverka till att energikunderna till lägsta kostnad får den nytta av energin som hon eller han som kund behöver, vare sig det gäller att kyla öl, koka vatten, värma bostäder, tillverka en vara eller vad det nu kan röra sig om. En grupp på statens energiverk och en på Vattenfall arbetar mycket intensivt med dessa frågor. På statens energiverk har man lagt fram ett ganska detaljerat förslag om hur en sådan här elbörs skulle kunna fungera och hur man med en elbörs skulle kunna hjälpa kunderna att få energinytta till lägsta kostnad. Man har tidigare talat om olika prissättningsmetoder, men som ett alternativ i elbörssammanhang visar man i stället på att man när det är aktuellt att få fram ytterligare energi till något ändamål kan begära in anbud på energimängden från t.ex. stora distributörer och kunder. Sedan kan man välja ett anbud, om det är lägre än vad det kostar att bygga ut själva elproduktionen. Detta är innebörden i balansprincipen. Herr talman! Jag räknar med att vi den 11 juni här i kammaren tillsammans kan följa upp det här genom att be regeringen återkomma med förslag till lag om elöverföring till självkostnadspris på högspänningsnätet och med förslag till hur balansprincipen och elbörsen skall genomföras. Hittills nämner man egentligen bara honnörsorden i propositionen utan att visa hur man tänker genomföra detta.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 38 Näringsutskottet gör en kort beskrivning av tidigare ställningstaganden och avslutar med att hänvisa till den kommande proposition som skall behandla bolagiseringen av domänverket och där frågor angående bl.a. Göta kanal berörs. Enligt skrivningen i betänkandet har regeringen med hänvisning till statsfinansiella skäl inte framlagt något förslag om anslag till Göta kanal för budgetåret 1991/92 i årets budgetproposition. milj.kr. per år. Riksdagen beslutade våren 1990 om ett anslag av detta belopp för finansiering av kostnaderna under innevarande budgetår. Göta kanal är speciell ur kulturhistorisk synpunkt och klassat som riksintresse både för friluftslivet och kulturminnesvården. Kanalen besöks årligen av ca 1,5 miljoner människor som på olika sätt tillbringar sin fritid på och vid kanalen. För att på ett bra och långsiktigt sätt kunna sköta Göta kanal så måste kanalbolaget erhålla äskade medel från budgetårets början för att kunna göra nödvändigt underhåll för att kanalen skall kunna hållas öppen. Göta kanal borde ha så stort egenvärde att dess fortsatta existens inte görs till en tvistefråga mellan industridepartementet och domänverket, vilket jag tycker att den blivit i dag. Enligt tidningsreferat i förra veckan uttalade generaldirektör Bo Hedström att domänverket är ett affärsdrivande företag och att det inte kan acceptera att ur egen ficka betala de förluster som kanalen dras med. Vidare konstaterade han att Göta kanal aldrig går att få lönsam, och att det är regeringens ansvar att täcka de förluster som uppstår. Herr talman! I svaret på min fråga som omnämns i betänkandet nämnde industriministern att domänverket hos industridepartementet begärt avdrag från inleverans för medel till underhåll och upprustning till AB Göta kanalbolag, och att framställningen för närvarande bereds i regeringskansliet. Jag förutsätter att man verkligen hittar en lösning så att Göta kanalbolag erhåller medel från den 1 juli 1991. Mot bakgrund av Göta kanals stora värde som kulturminnesmärke och turistled måste verksamheten tryggas. Det är av riksintresse att så sker. Ytterligare dröjsmål i denna fråga kan inte accepteras.

Herr talman! Jag hoppas, precis som Sonia Karlsson, att regeringen inser att den har ett ansvar för kanalen, som ju är ett både stort rekreationsvärde och ett stort kulturhistoriskt värde. Jag vill också erinra Sonia Karlsson om att i detta betänkande finns en reservation nr 32 om Göta kanalbolag som säger att miljöpartiet anser att det är fel huvudman för kanalen. Domänverket är ingen lämplig huvudman. Staten borde inrätta en huvudman som samlar upp de positiva intressen som finns för kanalen. Det är givetvis de berörda länsmyndigheterna och de som har intresse av och ansvar för kulturvård och för turism och för naturvård, framför allt i dessa bygder. Vi har alltså begärt att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag i denna fråga. Hade det funnits en sådan huvudman för kanalen hade den säkert varit betydligt effektivare och mer entusiastisk i sina påtryckningar på regeringen för att frigöra det kapital som behövs. Jag har inte yrkat bifall till denna reservation, även om vi naturligtvis står bakom den. Sonia Karlsson har alltså inte tillfälle att rösta för den när vi går till omröstning, men man kan ju alltid hoppas att hon annars hade gjort det.

Herr talman! Jag har läst reservationen från miljöpartiet, men jag anser att det inte är någon bra lösning för kanalbolaget att göra en stiftelse av det. Jag tror att bolaget väl kan finnas inom domänverkets hägn, som det gör nu. Det får man också läsa i den proposition som kommer till hösten. Det viktiga, det som krävs för dagen, är att man under tiden som detta behandlas inte fråntar kanalbolaget möjligheten att låta verksamheten fungera bra till dess man vet hur propositionen ser ut i höst. Därför behöver kanalbolaget få medel från den 1
Herr talman! Om detta har vi inte olika åsikt. Däremot är jag mycket misstrogen mot domänverket, som enligt regeringens uppfattning skall ombildas till ett aktiebolag, som enligt aktiebolagslagen skall drivas med sikte på bästa möjliga lönsamhet för aktieägarna.